Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkerställa korrekt faktaunderlag när det gäller utvecklingen av antalet tonårsaborter 2006 och 2007. Socialstyrelsen har sedan 1975 samlat in uppgifter om antalet genomförda legala aborter i Sverige. Uppgifterna kommer från samtliga kvinnokliniker och gynekologiska avdelningar som utfört aborter. Syftet med registreringen är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av abortförebyggande arbete och för forskning samt statistik för allmän samhällsinformation. Av statistiken från Socialstyrelsen framgår att det totala antalet aborter har varit relativt konstant, mellan 30 000 och 38 000 aborter per år, från 1985 till i dag. Antalet tonårsaborter, det vill säga utförda på kvinnor i åldern 15-19 år, har under senare år däremot ökat i antal från 4 195 år 1995 till 7 532 år 2006. Av Socialstyrelsens rapport Aborter 2007 framgår att antalet tonårsaborter uppgick till 7 584 i fjol. Om man jämför hur många aborter som utfördes på tonåringar åren 2006 och 2007 har de stigit i antal. Men även antalet kvinnor i den aktuella åldersgruppen har ökat. År 2006 genomfördes 25,4 aborter per tusen kvinnor i åldern 15-19 år och under 2007 genomfördes 24,8 aborter per tusen kvinnor i samma åldersgrupp, vilket innebär en minskning med 2,4 procent. Däremot har antalet aborter bland övriga grupper ökat, utom för kvinnor över 40 år. Regeringen beslutade den 14 juni 2007 att tillsätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga vuxna och ungdomar. Den 13 mars i år beslutade regeringen att förlänga arbetsgruppens uppdrag till den 31 mars 2009. Regeringsbeslutet offentliggjordes i bland annat ett pressmeddelande som innehöll viss statistik från Socialstyrelsens abortregister. De uppgifter som presenterades i pressmeddelandet om arbetsgruppen var inte felaktiga. I pressmeddelandet var vi tydliga med att detta var ett axplock ur statistiken, och det var inte vår avsikt att där ge en helt komplett bild. För detta ändamål behövs naturligtvis fler uppgifter. Syftet med pressmeddelandet var att offentliggöra regeringens ambition att hitta nya vägar och metoder för att förebygga aborter och minska sexuellt överförbara sjukdomar. Jag anser att den intentionen uppfylldes. Arbetsgruppen har nu påbörjat sitt uppdrag och jag ser med tillförsikt fram emot resultatet av detta arbete.

Fru talman! Till socialminister Hägglund vill jag först säga att vi socialdemokrater välkomnar den arbetsgrupp som har tillsatts för att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas när det vuxna, unga vuxna och ungdomar. Det är bra att man ska analysera hur detta fungerar och föreslå konkreta förbättringsåtgärder. Med det sagt vill jag gå över till det interpellationen handlar om. Det jag skriver i interpellationen är att tonårsaborterna fortsätter öka om man ska tro socialminister Göran Hägglund. Det var ju det som presenterades på en presskonferens och i ett pressmeddelande från regeringen. Där sades att tonårsaborterna ökade med 2 procent under första halvan av 2007 jämfört med samma period året innan. Det budskapet trummades ut rätt hårt när arbetsgruppen presenterades. I själva verket minskade antalet tonårsaborter under första halvan av 2007. Enligt Socialstyrelsen utfördes 25,8 tonårsaborter per tusen kvinnor mellan januari och juni 2006. Motsvarande siffra för 2007 var 25,4. Det innebär alltså en minskning med 1,6 procent och inte en ökning som regeringen påstod. Dessutom presenterade Socialstyrelsen en rapport som redovisar genomförda aborter för hela 2007. Minskningen av tonårsaborter blir då ännu större, 2,4 procent jämfört med 2006. Din politiskt sakkunnige, kristdemokraten Joakim Pettersson, var tydligen den som författade pressmeddelandet. Han tycker inte att det innehäll några felaktigheter. Han verkar inte ens tycka att det spelar så stor roll hur man har valt att redovisa antalet aborter. Också socialministern har här i sitt nyss upplästa svar framhållit att han inte direkt anser att det är problematiskt att fakta presenteras på ett felaktigt sätt. Han säger att det inte ens var deras avsikt att ge en helt komplett bild. Men då blir det absurt. Det kan väl inte vara så att ministern menar att det är rätt att vilseleda allmänheten? Vad finns det för syfte och varför vill ministern piska upp stämningen och säga att tonårsaborterna ökar när det trots allt är tvärtom?
Fru talman! Vi tar statistikfrågan först. Om 500 personer skulle dö i bilolyckor under 2008 och 501 under 2009, är det då en ökning eller minskning av antalet dödade i trafiken? Man kan välja att se det på två sätt. Man kan å ena sidan säga att det har blivit fler i antal. Så är det ju bevisligen, 501 är fler än 500. Å andra sidan kan man säga att det inte har skett någon ökning eftersom trafikarbetet har ökat, så per körd kilometer har det inte blivit fler. Det är ett annat sätt att resonera. Jag tycker att denna fråga är skäligen ointressant. Det är inte så att jag på något sätt har bidragit till att piska upp stämningen, som det hette här. Vi har tagit ett viktigt initiativ som tidigare regering inte gjorde men som nu välkomnas från socialdemokratiskt håll. Det syftar till att bedriva ett arbete som om vi lyckas väl leder till att färre kvinnor genomgår abort, att män i större utsträckning tar sitt ansvar och att vi får mindre spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Lyckas vi med det har vi gjort något betydelsefullt.
Fru talman! Statsrådet, socialministern, säger att det är skäligen ointressant hur man väljer att presentera fakta. Jag tycker inte att det är ointressant. Jag tycker att det är allvarligt när en regering slarvar med underlag inför framtida beslut. Socialstyrelsen - inte jag - har räknat ut och kan tala om att tonårsaborterna minskar. Då tycker jag att det är allvarligt när regeringens företrädare i ett pressmeddelande och en presskonferens säger precis tvärtom. Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att piska upp en stämning om att tonårsaborterna ökar när de faktiskt minskar. Som jag sade tidigare välkomnar vi socialdemokrater den här arbetsgruppen och vi ser fram emot konkreta förbättringsåtgärder. Om jag kunde lita på att Göran Hägglund och Kristdemokraterna faktiskt vill lägga fram förbättringsåtgärder skulle det vara lite enklare, men jag känner att jag inte riktigt kan lita på det. Vi socialdemokrater har faktiskt redan här i kammaren föreslagit att barnmorskor ska kunna utföra medicinska aborter. Vi tycker att det är rimligt att en kvinna ska kunna besluta om sin egen kropp och inte behöva vänta på ett läkarbesök. Det kan ta alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att detta sker tidigt. Det har majoriteten i utskottet avstyrkt. Dessutom finns det kristdemokratiska motioner i utskottet som pekar i en helt annan riktning. Man uppmanar den borgerliga regeringen och Sveriges riksdag att vara väldigt noga med att abortlagstiftningen följs och att man inte ruckar på den. Man vill inte ens se över en möjlighet till medicinska aborter, något som är möjligt redan i dag. Det har Socialstyrelsen konstaterat. Men det skulle kunna bli ännu bättre för kvinnorna om det faktiskt kom konkreta förbättringsåtgärder som inte behöver utredas mer, utan kan genomföras här och nu. I ljuset av det blir det problematiskt när man presenterar att tonårsaborterna ökar när de faktiskt minskar och när man här i kammaren har den bakgrund som jag just beskrev. Göran Hägglund är ansvarig för den här frågan så jag vill fortsätta att fråga: Är du beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att du i framtiden baserar dina politiska beslut på korrekta fakta? Vad var syftet med att piska upp en stämning om att tonårsaborterna ökar när de faktiskt minskar?
Fru talman! Jag förde ett resonemang om trafikolyckor. Jag ska fullfölja det. Om antalet dödsolyckor i Sverige nästa år är 501 i stället för 500 i år - om det nu är så - anser Matilda Ernkrans att det då är fel att säga att antalet dödsolyckor har ökat om trafikarbetet totalt sett har ökat? Jag menar att det är två olika sätt att beskriva någonting. Men detta var inte det centrala. Man brukar prata om att göra en höna av en fjäder. Här snickras det upp den ena hönsfarmen efter den andra av denna fjäder. Piska upp stämning, säger Matilda Ernkrans. Vi hade ett väldigt bra samtal med ungdomar på Tumba gymnasium om hur det ser ut i deras situation. Vad är det som gör att killar inte tar sitt ansvar? Vad är det som gör att tjejer tvingas genomgå vad de inte skulle vilja genomgå? Fastän både killar och tjejer vet hur saker och ting hänger samman hamnar alltför många i en situation där man är oönskat gravid eller där man får en spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Vi förde ett jättebra samtal om detta. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som Anders Milton leder för att se om vi kan göra något när det gäller skolans sex och samlevnadsundervisning. Kan vi göra någonting när det gäller ungdomsmottagningar? Kan vi kampanja på något sätt eller är den möjligheten uttömd och inte ger effekt? Att vi skulle piska upp stämningar känner jag inte alls igen. Det är sant det som har beskrivits, men det finns en massa tillägg man skulle kunna göra. I regel är våra pressmeddelanden en eller två sidor. Det är ungefär det format man kan hålla sig till för att en mottagare ska läsa det. Man kan naturligtvis hugga på många sätt. Vi har gjort på det här viset. Det var inte det centrala. Det centrala var att vi sätter i gång ett arbete där vi vill ha många impulser från ungdomar om den värld som de står i. Vad skulle ha effekt för att minska antalet oönskade graviditeter och minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar?
Fru talman! Jag vill avslutningsvis berätta för Göran Hägglund att jag inte har presenterat felaktiga fakta. Det är du som har presenterat det faktum att tonårsaborterna ökar, trots att de minskar. Du borde vara angelägen att rätta till det så att du i framtiden baserar dina beslut på riktiga fakta. Det borde vara du som är angelägen om att inte lägga fram bilder som inte är sanna till allmänheten. Så är fallet den här gången. Jag har inte presenterat några felaktiga fakta. Du säger att jag gör en höna av en fjäder. Det tycker jag är ett nonchalant sätt att se på den här oerhört viktiga frågan. Som du själv säger i ditt inlägg handlar det om unga människor. Det handlar om att unga kvinnor och män ska få komma till tals och få möjlighet att bestämma över sin egen kropp. Att vi kan hitta åtgärder som förbättrar möjligheten för unga kvinnor att bestämma över sin egen kropp är jätteviktigt. Det är oerhört viktigt att vi håller oss till riktiga fakta när vi pratar med ungdomarna. Jag vidhåller: Det är allvarligt när man slarvar med underlag inför framtida beslut. Jag tycker att det är extra allvarligt att man, när det handlar om tonårsaborter som rör unga människor, försöker skapa en bild av att tonårsaborterna ökar när de faktiskt minskar. Avslutningsvis vill jag naturligtvis önska dig en trevlig midsommar, även om vi i debatten ibland har hårda ord och olika åsikter. Efter ditt sista inlägg är du färdig i kammaren för den här gången.

Fru talman! När det gäller antalet säger Matilda Ernkrans att det är ett nonchalant sätt att se på frågan. Jag tycker att det på det hela taget är tämligen ointressant. Det intressanta är ju att konstatera att vi har ett problem som är stort för många enskilda ungdomar i vårt land - och för den delen även äldre. Vi behöver naturligtvis fokusera på vad vi kan göra åt det. Jag hade hoppats att Matilda Ernkrans hade ställt en interpellation om huruvida jag har jättemånga goda idéer om hur vi kan få ned antalet tonårsaborter eller oönskade graviditeter eller minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar så att vi hade fått en diskussion om det. Det som står i pressmeddelandet är sant; det går inte att komma ifrån. Men det går att beskriva sanningen på många olika sätt. Den statistik som finns där är sann. Om man ska använda det perspektiv som Matilda Ernkrans har är det väldigt svårt att säga att antalet trafikdödade ökar eftersom man då måste räkna efter och se hur trafikarbetet har förändrats. Det kanske är färre dödade fastän det i antal var fler. Det blir lite förvirrande. Men hur som helst tror jag att vi får skäl att återkomma till sakfrågan som är stor, viktig och betydelsefull. Den slarvar jag verkligen inte över, utan där är det av allra största vikt att vi åstadkommer åtgärder som kommer att leda till förändringar och förbättringar av situationen. Till sist vill jag önska hela kammaren, alla ledamöter som har samlats för att lyssna på den här debatten, en riktigt glad midsommar. Detsamma gäller all personal i kammaren och här omkring. Jag hoppas att det blir skönt, avkopplande och trevligt på alla möjliga sätt.